Herr talman!

Utskottsmajoriteten har även gått emot det motionsyrkande som föreläggs årets riksdag. Vi återkommer därför att vi anser att detta är en väsentlig fråga för Norrbotten, och dessutom är ju planerna på en nybyggnad av kontoret nu ställda på framtiden på grund av besvärligheter på byggsidan. I sin iver att finna motiv för avslag på dessa motioner har utskottsmajoriteten faktiskt underlåtit att redovisa vad vi anser är mycket väsentligt i remissyttrandena. Samtliga remissinstanser menar nämligen, att det nu tillgängliga utredningsmaterialet inte är tillräckligt för att visa fördelar och eventuella nackdelar med utflyttning av LKAB:s huvudkontor. Utskottet har hängt upp sin argumentation på effektivitetssynpunkten. Det anför att Kiruna stad framhållit att huvudkontorets förläggning i första hand borde betingas av målsättningen att företaget beredes alla möjligheter att bedriva sin verksamhet på det effektivaste sättet. Den målsättningen är vi naturligtvis alla överens om, och det har också herr Petersson påpekat.

Luleå stad framhöll år 1964 att staden redan 1956 i sin skrivelse tillät sig framföra att skälen för huvudförvaltningens förläggning till huvudstaden var föga övertygande. »Någon anledning att på nu tillgängligt material ändra åsikt föreligger icke», hette det vidare. Norrbottens läns landstings förvaltningsutskott påpekade i sitt remissvar 1964 att det måste betraktas som ett naturligt och angeläget önskemål att LKAB:s huvudförvaltning bleve förlagd till Norrbotten. »På landstinget försökte man också på allt sätt påverka utvecklingen i sådan riktning, när frågan var aktuell 1956, tyvärr dock utan framgång», säger man.

Det skulle vara värdefullt för lokaliseringsfrågans bedömning att få möjligheterna till en sådan omläggning belysta. Nu föreliggande material gör det svårt för utredningen att avväga de verkliga fördelarna och nackdelarna vid en utflyttning av LKAB:s huvudkontor. I LKAB:s skrivelser synes man ha lagt mindre vikt vid huvudkontorets samarbete med lokalförvaltningarna i Norrbotten. Såvitt lokaliseringsutredningen kan bedöma torde dock huvudkontorsförläggningen tillsammans med en stor produktionsenhet kunna innebära fördelar från ekonomiska och administrativa synpunkter. Kontakter och samarbete med de stora lokalförvaltningarna i Norrbotten borde kunna främjas om LKAB:s huvudkontor förlades exempelvis till Kiruna.

Den skulle vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter i hög grad berika den industriella miljön och främja näringslivets utveckling i länet. Härtill kommer den rent psykologiska betydelsen av att ett företag av LKAB:s storlek flyttar sitt huvudkontor till länet. Utskottet trycker hårt på att det är företagsledningens sak att själv bedöma frågan om var huvudkontoret skall ligga. Enligt utskottets och LKAB-ledningens mening skulle det rent av vara otillbörligt om ägaren-staten, representerad genom riksdagen, skulle ge sin mening till känna i denna fråga. Är detta ett rimligt resonemang? Stora ansträngningar har gjorts på det lokaliseringspolitiska området. Riksdagen har fattat beslut om att föra en aktiv lokaliseringspolitik. En statlig utredning tillsattes för att speciellt ägna sig åt lokaliseringen av de statliga företagen. Men denna utredning tog inte ställning i fråga om LKAB:s huvudkontor utan menade att frågan behöver ytterligare belysning. Nu presenterar utskottets majoritet ett utlåtande som närmast går ut på att riksdagen inte skall lägga sig i denna sak, Är det verkligen rimligt? Även om man principiellt kan vara med om att företagsledningens synpunkter måste tillmätas stor betydelse i sammanhanget, kan väl inte ägaren till företaget frånkännas sin rätt att agera. Det är väl ändå förståeligt om man i Norrbotten frågar sig huruvida det kan vara nödvändigt att ett företag som uteslutande sysslar med lappländsk järnmalm måste bygga sitt huvudkontor i centrum av Stockholms stad på en av landets dyraste tomter. LKAB bedriver ju inte minuthandel. Det är för övrigt inte LKAB själv som säljer malmen. Som herr Petersson redan tidigare har påpekat sker denna försäljning genom ett särskilt försäljningsbolag, Malmexport AB.

Och det är till viss del riktigt. Men jag frågar mig ändå huruvida Kiruna stad kan anse att denna fråga är så sekundär. Jag har låtit göra en beräkning av vad det hela skulle betyda för staden. Det framgår att en förflyttning av huvudkontoret till Kiruna stad skulle betyda ett bidrag till den borgerliga kommunen med 1615 000 och till den kyrkliga kommunen med 56 000 kronor — tillsammans 1671 000 kronor. Kiruna stad erhåller inget skatteutjämningsbidrag. Som jag sade tidigare har ju riksdagen i mycket stor utsträckning sysslat med de lokaliseringspolitiska frågorna.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

Herr talman! Vi har här ånyo en fråga, i vilken statsutskottet har delats på två sidor, en s.k. borgerlig sida som omfattar reservationen och en socialdemokratisk, utgörande drygt hälften av utskottets ledamöter, som står bakom utskottets hemställan. På en punkt är vi ganska överens i denna diskussion, nämligen att riksdagen vid åtskilliga tillfällen tidigare har ventilerat frågan. Nu säger man i reservationen att det finns en opinion för flyttning av LKAB:s huvudkontor, och att en utredning därför bör verkställas. Men, herr talman, en sådan utredning skulle såvitt jag kan förstå inte kunna prestera ytterligare synpunkter utöver dem som framkom vid en djupplöjning från femte avdelningens sida för några år sedan. Argumenten för att LKAB:s huvudkontor även i fortsättningen bör vara förlagt till Stockholm har på ett mycket markant sätt anförts i remissvaren. Uppriktigt sagt, herr talman, tror jag inte på talet om att man kan stilla denna opinion enbart med en utredning. Jag föreställer mig att, om man skulle gå med på en utredning, denna — mot bakgrund av de sakskäl som anförts från LKAB:s sida — med all sannolikhet kommer att stanna för att den nuvarande organisationsformen är den i nuläget mest ändamålsenliga om man på ett effektivt sätt vill tillvarata företagets intressen. Jag tror inte att man inför ett sådant konstaterande kan upphöra att motionera i denna fråga, ty det föreligger såvitt jag kan förstå ett intresse att hålla denna liksom vissa andra frågor levande hos befolkningsgrupper. Å andra sidan är jag inte övertygad om att den opinion som här åberopats är så entydig som man vill göra gällande. Nu är det rent sakligt så, att LKAB har anpassat sin organisation till de rådande förhållandena. I denna debatt har hänvisats till att vissa företag har förlagt sina huvudkontor till den ort där produktionen äger rum, och det är ju riktigt, men det förekommer också fall där man har huvudkontoret förlagt till Stockholm. Den enligt min mening lämpligaste parallell, som man kan dra när man skall bedöma frågan om förläggningsort, är väl en jämförelse med ett företag som i väsentliga avseenden arbetar under likartade förutsättningar, nämligen Grängesbergsbolaget. Detta bolag har som bekant sitt huvudkontor placerat i Stockholm. I den organisation, som har byggts upp och godkänts av riksdagen, finns också ett element som bör tillmätas väsentlig betydelse, nämligen att LKAB och Grängesberg har en gemensam försäljningsorganisation. De företag med huvudkontor på produktionsorten, vilka man här pekat på, har regelmässigt sin försäljningsorganisation inrymd inom huvudkontoret, och detta förhållande innebär en väsentlig artskillnad i förhållandena till LKAB och Grängesberg.

Herr talman! Jag noterar att herr Lindholm mycket försiktigt gick förbi den : Eckerbergska lokaliseringsutredningens ställningstagande för en utredning i denna fråga. Jag vill dessutom lugna herr Lindholm på en punkt: jag kommer inte att motionerna i denna fråga nästa år. Att jag nu motionerat om saken beror på att huvudkontoret ännu inte byggts. Jag har här ett papper där det sägs att LKAB redan i juli 1964 sökte tillstånd att bygga i Stockholm. Den 13 oktober i år fick företaget rättighet att bygga. Företaget skall där uppföra ett huvudkontor för 14 miljoner kronor, där man skall ha utrymme för 70 anställda nu, och i framtiden kan man ha 140—150 anställda. En sak som herr Holmberg berörde var att beskattningsskälet blivit mindre tungt vägande under: de år frågan varit. föremål för behandling på riksdagsplanet. Jag tror för min del att det finns ett samband mellan aktiviteten beträffande frågan var huvudkontoret skall ligga och det faktum att beskattningsproblemen har kunnat mildras. Både herr Holmberg och herr Lindholm förde ett rätt intressant principiellt resonemang. Jag skall anknyta till det. Man försöker utnyttja vårt utredningskrav i denna fråga för att bevisa att vi generellt skulle vilja ingripa i framför allt statliga företags affärsmässiga drift. Jag vågar påstå att det är helt felaktigt.

Men när socialdemokrater na argumenterar på sitt sätt och menar att vi politiker inte skall lägga oss i företagsledningens bedömningar av frågan, trots riksdagens uttalande 1956 och trots att en statlig utredning intagit en annan ståndpunkt än LKAB:s ledning...

Herr talman! Till herr Lindholm vill jag bara helt kort säga att jag nämnde Kiruna stad endast i förbigående som exempel på att skattefrågan inte för staden är av sekundär betydelse. Jag håller med utskottet om att den är av mindre betydelse än tidigare, men om huvudkontoret hamnar i Kiruna måste ju skattefrågan ha väsentlig betydelse. Vi har dock inte hängt upp vår argumentation på just skattefrågan. Beträffande frågan vad vi skulle säga om en motion angående Grängesbergsbolagets förvaltning väcktes här i riksdagen, är det en fråga som man väl egentligen inte skulle behöva besvara. Riksdagen har väl inte att ta ställning till hur Grängesbergsbolaget handlägger sina angelägenheter! Men som tidigare påpekats har riksdagen redan uttalat att man bör vara beredd att pröva denna fråga en gång till. Det var intressant att höra herr Holmbergs anförande här i dag. Såvitt jag kan erinra mig har herr Holmberg tidigare anslutit sig till vårt utredningskrav. Nu försöker han tona ned denna fråga och ge den en mindre framträdande plats i den socialistiska vision han målar ut. Jag kan inte förstå annat än att det här är den nya vänstern som håller på att återställa ordningen.

Herr talman! Den fråga vi nu diskuterar har ett mycket starkt tycke av följetong inte bara därför att jag är den fjärde norrbottningen som är uppe i denna fråga utan därför att frågan behandlas av riksdagen efter nästan exakt samma motion för fjärde gången. Enligt alla utredningar är följetongs läsning en mycket vanlig form av dagdrömmeri i det svenska samhället. En viss författare talar om att »min hustru är kär i en följetongsschejk». Jag tror att den följetong vi i dag behandlar är av ett mycket tristare slag än veckotidningarnas. Med en viss travestering skulle jag vilja säga att mina borgerliga länskamrater är passionerat förälskade i en huldra som för länge sen försvann ur folkfantasien vid konfrontation med verklighetens ljus. Hon lever dock tydligen kvar i deras något underliga fantasi. För oss i Norrbotten är LKAB och dess utveckling av utomordentligt stor betydelse. Det är vårt största företag och ger sysselsättning åt 7 000—8 000 människor, och därför är vi norrbottningar naturligtvis intensivt intresserade av dess utveckling. Vi känner också mycket stor oro inför vad som hänt på sista tiden, när LKAB har måst minska sin verksamhet. Då man sagt sig vara intresserad av att LKAB skall utvecklas, har vi litet svårt att förstå att man så här ensidigt från borgerligt håll skall syssla med en enda detalj, nämligen frågan om huvudkontorets förläggning. Tidigare har man talat om de skattepolitiska aspekterna på denna fråga. I dag har det sagts att några sådana inte längre finns, varför jag inte skall gå in på detta problem. Herr Öhvalls räkneexempel är något underligt, men utskottets talesman har redan påvisat detta. Man har sedan talat om den lokaliseringspolitiska effekten av LKAB-huvudkontorets förflyttning. Ja, vad betyder den? Det torde enligt uppgifter som man kan hitta i utskottsutlåtandet röra sig om 20—25 personer som skall flyttas upp till Norrbotten. Jag vägrar att tro att arbetstillfällen för 25 personer i Norrbotten skulle vara av avgörande lokaliseringspolitisk betydelse. Vidare har man sagt att det ligger viktiga psykologiska orsaker bakom kravet på kontorets flyttning. I den mån det finns en stämning för en förflyttning av LKAB:s huvudkontor till Norrbotten bland den breda allmänheten har man själv piskat upp den genom en osaklig, ensidig och förvrängd propaganda i Norrbottens borgerliga tidning. Man har försökt haussa upp denna egentligen mycket oväsentliga detalj till en ödesfråga för Norrbotten. Sedan säger man här att eftersom den opinionen finns måste vi göra så och så. Detta är väl ändå att resonera litet underligt? Jag vill poängtera att alla de remissinstanser som har uttalat sig har sagt att »visst vill vi att huvudkontoret skall flyttas till Norrbotten, men det viktigaste är företagets effektivitet». Det har Kiruna stad, landstinget och alla de övriga sagt — möjligen med undantag för Luleå stad. Frågan gäller då: Vem bedömer effektivitetssynpunkten bäst? Är det vi här i riksdagen som är bäst lämpade att bedöma detaljer i företagets förvaltning eller är det företagets ansvariga ledning? Är vi här i riksdagen särskilt skickliga och lämpliga härför, förstår jag inte varför den visdomen endast skall förbehållas LKAB. Då borde även andra företag få del av den sakkunskapen. Vi borde avgöra alla sådana detaljer även för det privata näringslivet. Beträffande LKAB kan man väl dock säga att politikerna och länet har större inflytande i dess förvaltning än i något annat företag. Under hela den tid som verksamheten i statlig regi pågått har i styrelsen suttit två ledamöter från Norrbottensbänken i denna kammare. De synpunkter som har framförts borde därför ha kunnat framläggas för LKAB:s ansvariga ledning för att där prövas. I dessa dagar säges en hel del om statliga företags bristande effektivitet. Jag tror emellertid inte att någon på allvar vill påstå att dessa omdömen i första hand gäller LKAB. Varför skall man då ständigt återkomma med dessa motioner, som måste innebära irrita tion för företaget, dess ansvariga tjänstemän och dess ledning utan att man egentligen vinner något därmed? Vad är det man egentligen vill? Att man vill åstadkomma något vettigt och för länet betydelsefullt har jag svårt att inse. Vissa kretsar behöver tydligen vulgärargument i sin propaganda, men jag har svårt att förstå att högermännen i Norrbotten och i riksdagen, som säger sig framför allt representera näringslivet och industriutvecklingen, kan svälja detta och anse att riksdagen skall vara en auktoritet som bestämmer över vissa detaljer i företagsledningen. Har man inte den uppfattningen enbart när det rör statliga företag? Dem är det tydligen inte så noga med, dem kan man låta dilettanter sköta. Men man vill inte gå med på att privata företag behandlas på liknande sätt. Jag tror på en utökad statlig företagsamhet, men en statlig företagsamhet där politiker dirigerar utvecklingen i stort och gör upp vissa ramar medan fackfolk och en ansvarig ledning sköter detaljerna, precis som nu gäller i LKAB. Effektiviteten måste vara det viktigaste. Jag vill deklarera att vi socialdemokrater i Norrbotten och alla socialdemokrater som står bakom utskottsutlåtandet inte har någonting emot att huvudkontoret förflyttas till Norrbotten — tvärtom skulle vi önska detta. Men det viktigaste måste vara företagets möjligheter att utvecklas och bli effektivt. Den synpunkten är särskilt betydelsefull just nu, när bolaget kämpar med mycket stora svårigheter. Att då sätta käppar i hjulet genom att ta ifrån den ansvariga ledningen bestämmanderätten i detta fall tror jag är farligt. Jag vill vädja till mina borgerliga länskamrater och säga: Låt oss i Herrans namn arbeta för att lösa Norrbottens lokaliseringsproblem, låt oss arbeta för våra viktiga näringsfrågor! Men låt oss sluta upp med sådant här, som inte kan uppfattas som annat än de monstrationspolitik, som dimbildning! Låt oss ägna våra krafter åt vettigare frågor! I denna fråga är vi i sak ense. Vi ser gärna att huvudkontoret kommer till oss. Men de faktiska och företagsekonomiska aspekterna måste vara avgörande. För oss är LKAB så betydelsefullt att vi inte vill äventyra någonting genom att falla undan för ett krav på något som egentligen bara är en chimär, en dimbildning.

Herr talman! Jag är något förvånad över herr Svanbergs senaste inlägg. Han försöker uppenbarligen slå in öppna dörrar, Vi har uttalat att vi inte vill eftersätta effektivitetskravet, men vi har också hänvisat till remissinstansernas yttranden. Praktiskt taget den enda undersökning, som gjorts av en utomstående i detta sammanhang, är den Eckerbergska utredningen, i vilken anförs att LKAB ledningens uppfattning är något ensidig och behöver belysas från andra synpunkter. Skillnaden mellan å ena sidan herr Svanberg och utskottsmajoriteten och å andra sidan oss övriga är att de förra ser ut att lida av en auktoritetstro över alla gränser. Man tar ingen som helst hänsyn till vad remissinstanserna har uttalat utan nöjer sig med den uppfattning, som kommit till uttryck hos företagets ledning. Låt mig därför i denna min sista replik understryka att ingen har ifrågasatt LKAB-ledningens duglighet — tvärtom. Men såvitt jag vet är det ändå också i detta fall fråga om helt vanliga människor, som kan bli offer för ensidigt tänkande.

Herr talman! Jag måste reagera när herr Öhvall påstår att vi skulle bygga enbart på auktoritetstro. Det är ändå ett klart faktum att ett biträdande av motionens syfte i sak skulle innebära följande. Drygt hälften av personalen vid det kontor, som nu är förlagt till. Stockholm, skulle i alla fall stanna kvar. Detta är nämligen nödvändigt för att man skall kunna upprätthålla en god kontakt med försäljningsorganisationen. Den andra delen — kanske något mindre än hälften — som eventuellt skulle flyttas till Norrbotten, måste i sin tur för att kunna fullgöra sin verksamhet inom företaget vid åtskilliga tillfällen ha en god kontakt med den del av personalen, som stannar kvar i Stockholm. Detta betyder att man ständigt måste flacka mellan Norrbotten och Stockholm. En framstående företagsledare har beskrivit sin verksamhet såsom ett liv i resor mellan företaget och Stockholm, och detsamma skulle bli förhållandet för personalen på huvudkontoret om man följer reservanternas mening på denna punkt.
Herr talman! Herr Öhvall anför nu att reservanterna inte vill eftersätta effektivitetskravet. Han anklagar dessutom mig och de övriga på utskottsmajoritetens sida för auktoritetstro. Vi skulle inte bry oss om vad remissinstanserna har uttalat. Men vad har då remissinstanserna anfört? De har allesammans med undantag av Luleå stad i sina remissyttranden år 1964 uttalat att det fanns skäl, som talade för en förläggning i Norrbotten men att den avgörande synpunkten måste bli hänsynen till företagets effektivitet. Kiruna stad framhåller särskilt att det väsentliga till slut ändå är att det är ett bra och effektivt företag. Vidare sade han att personer som sitter i LKAB:s ledning kan bli konservativt inställda så att de håller fast vid gamla meningar. Tanken att det inte skulle förekomma någon diskussion inom LKAB:s ledning därför att ledningen inte känner till riksdagens synpunkter, den tycker jag herr Öhvall skall framföra till exempelvis Norrbottens nuvarande landshövding, som sitter i LKAB:s styrelse sedan mycket långt tillbaka; jag tror han känner till dessa synpunkter. Jag skulle vilja vända på det hela och säga att vad herr Öhvall ägnat sig åt i hela sitt anförande kanske inte är auktoritetstro utan auktoritetstrons käre följeslagare, nämligen gammal slentrian att gå på i gamla tankebanor.

Herr talman! Herr Svanberg frågade mig vad jag vill som motionär. Jag vill få upp huvudkontoret till Norrbotten! Herr Svanberg och jag är överens i så mycket, Båda anser vi att LKAB:s effektivitet är viktigast och att LKAB:s utveckling är av mycket stor betydelse för länet, men jag har ingen orsak att tro att betydelsen blir mindre därför att huvudkontoret förläggs till Norrbotten, och jag tror inte heller att LKAB:s intresse för länet blir mindre av att huvudkontoret kommer dit. Herr Svanberg! Alla borgerliga i statsutskottet har ju också stött denna motion, och även den borgerlige och nu avlidne norrlandsledamoten i LKAB:s styrelse Harald Larsson, har bl.a. i landstinget sagt att han stöder kravet på en utredning i huvudkontorsfrågan. Eftersom även herr Svanberg var inne på detta principresonemang vill jag tala lite mer härom då repliktiden inte räckte till för mig förra gången. Man försöker utnyttja vårt krav på utredning i denna fråga som ett argument för tanken att vi generellt skulle vilja ingripa i statliga företags affärsmässiga drift. Detta är enligt min mening fel aktigt, ty i detta fall gäller det en fråga varom riksdagen själv har gjort ett uttalande, och dessutom har en statlig utredning framfört bestämt önskemål om utredning. När socialdemokraterna argumenterar mot oss såsom de: gjort i utskottsutlåtandet skulle jag vilja fråga: Menar ni då att politiker inte skall lägga sig i företagsledningens bedömning av frågan, trots riksdagens uttalande 1956 och trots att en statlig utredning har sett på frågan annorlunda än LKAB:s ledning? Är det i.så fall ett principiellt ställningstagande som går ut på att politiker inte skall försöka inverka på företagsledningars bedömning av vad som är bäst för deras företag? Om så är fallet är det ett intressant resultat av .denna debatt som visar vad som skiljer socialdemokrater och kommunister åt.

Herr talman! Herr Petersson ställde i slutet av sitt anförande vissa frågor till oss socialdemokrater beträffande möjligheten att blanda oss i ett företags ledning och skötsel. Jag tycker att dessa frågor är malplacerade med tanke på den diskussion som förts. Vi har hela tiden hävdat att företagsledningen i denna fråga har anfört fullgoda skäl för sitt ställningstagande, skäl som vi för vår del kan acceptera. Under sådana förhållanden föreligger enligt vår åsikt inget som helst behov av denna utredning.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 50 behandlas motionerna I: 540 och II: 680 angående avgifter till statsverket för de tjänster som tillhandahålles allmänheten. När vi i vårt samhälle begär en tjänst är vi väl alla beredda att betala den kostnad som arbetsprestationen kräver. Det förekommer också i vårt dagliga liv fall då prestationen är av så ringa omfattning att man inte uttar avgift för den — det blir dyrare att ta ut avgift än att inte göra det. Utskottet har i sitt utlåtande varit mycket positivt i sin skrivning, men man kan i vissa fall inte godta den. Det synes mig som om bankoutskottet inte riktigt trängt in i de problem som anförts i motionerna. De många avgifter som uttas för tjänster från statsverket är reglerade i särskilda kungörelser och kan inte ändras av de olika förvaltningarna, även om det meddelas från regeringens sida att ändringar är möjliga. För att visa att avgifterna kan vara mycket felaktigt konstruerade och tarvar en Översyn skall jag ta ett litet exempel. Det förekommer relativt ofta att personer vill ha ett lagakraftbevis för ett beslut i en kommunal församling. Man gör en framställning till länsstyrelsen och översänder en avskrift av beslutet. Där måste det kontrolleras att besvär icke anförts över ifrågavarande beslut. Därefter sker påteckning på handlingen om att besvär icke anförts och att beslutet har vunnit laga kraft. Sedan måste handlingen överlämnas till kassan, som översänder den till vederbörande mot postförskott. Därefter måste avgiften registreras på en inbetalningslista och överlämnas till verkets bokföring. När detta har gjorts skall redovisning ske till statsverket, och sedan blir det revision i vanlig ordning. För detta uttager statsverket två kronor. Det visar sig att statsverkets kostnader härför är avsevärt högre än vad som uttagits i avgift. Om man räknar ut tiden för dem som handlägger dessa ärenden, skall man säkerligen finna att kostnaden ligger över tio kronor. Det hade varit billigare för staten att inte ta ut de två kronorna och slippa den tidsödande och omfattande redovisningen av medlen. Jag vill särskilt vända mig mot vad utskottet skriver på sidan 4 i sitt utlåtande om behovet av tidsstudier av de arbetsprestationer som utförs när avgifter tas ut inom statsverket. I utskottsutlåtandet sägs att man inte finner det nödvändigt att verkställa tidsstudier. Jag hänvisar bara till vad jag tidigare relaterat: nödvändigheten av att verkställa en noggrann tidsstudie, så att inte staten förlorar på att ta ut avgifter och att avgifterna i de fall, där de uttages, verkligen står i förhållande till de kostnader staten har för avgiftsuttagandet. Jag vill anföra ett exempel som visar att man inom den privata sektorn utnyttjar systemet med avgiftsberäkning på ett helt annat sätt än staten, som har dessa fastställda avgifter. Jag rekvirerade vid ett tillfälle en reservdel från ett företag. Den sändes till mig i en varupåse, men i påsen fanns också en lapp med meddelande, att på grund av varans ringa värde avstod företaget från att göra någon debitering, då be loppet inte skulle täcka bokföringskostnaderna. Jag fick alltså reservdelen gratis, och jag tycker detta exempel är något som man skall tänka på när statsverket tar ut avgifter. Man bör fråga: är det lönt att ta ut avgift eller skall beloppet efterskänkas? Och när avgift uttages skall den verkliga kostnaden täckas. Jag tror att man inom statsverket i många fall inte tänker på alla de administrationskostnader som uppstår när man tar ut avgifter för de tjänster som tillhandahållits.

Herr talman! Jag skall inte ställa något särskilt yrkande, men jag har ansett det lämpligt att för kammarens ledamöter redovisa dessa synpunkter.

Herr talman! Jag finner inte att de synpunkter som herr Werbro framfört på något sätt står i motsatsförhållande till skrivningen i utskottsutlåtandet. Det problem som aktualiserats av motionärerna är intressant — det är ett nationalekonomiskt viktigt problem och ett statsekonomiskt viktigt problem. Utskottet har inte heller på något sätt sökt förringa betydelsen av dessa frågor utan har tvärtom understrukit deras vikt. Vi har också varit medvetna om den balansgång man har att gå när det gäller att i de fall, som herr Werbro redovisade, ta ut avgifter eller avstå från att ta ut avgifter, att beräkna avgifterna schablonmässigt eller beräkna dem marknadsmässigt. Utskottet understryker emellertid att statsmakterna på senare tid blivit mera öppna för denna frågeställning än tidigare och att det finns glädjande exempel på att en mera realistisk prissättning tillämpas. Framför allt är det tydligt att man är på väg mot en ständig uppföljning av dessa frågor. Herr Werbro framförde inget särskilt yrkande, och för min del hemställer jag endast om bifall till utskottets förslag att motionerna icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.

Herr talman! Bankoutskottet föreslår att motion nummer II: 665 om överförande i statlig ägo av privatägd krigsmaterielproduktion inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Motionen har varit på remiss till tre instanser och samtliga avstyrker densamma.

LO anser att såväl i fråga om kostnadsaspekten som de utrikespolitiska konsekvenserna av privata svenska företags tillverkning och försäljning av krigsmateriel bör statlig kontroll över försäljningen kunna motsvara samhällets krav. Låt mig redovisa några av huvudtankarna bakom vår motion. Vi har i motionen påpekat det spänningsförhållande som måste råda mellan de enskilda vinstintressen som är förenade med privatägd krigsmaterielproduktion och vad som kan anses vara ett allmänt samhälleligt intresse. Det är inget angrepp på dessa enskilda företags moral i och för sig, om jag påpekar att de självfallet måste vara intresserade av största möjliga vinst och största möjliga avsättning.

Vad vi motionärer har önskat är att få till stånd ett sådant ägandeförhållande till krigsmaterielindustrien att pris sättningen av produkterna kan ske utan att vinstintressen föreligger och måste tillgodoses. Det måste vara gynnsammare för staten och landets skattebetalare, om man inte vid försvarsutgifterna för inköp av krigsmateriel behöver räkna med att en betydande vinst till bolagen eller enskilda skall ingå i priset. Det är en orimlighet att privata intressen skall tjäna på att vi här i landet anser oss nödsakade att ha ett ganska dyrbart försvar. Ingen begär ju att ett privatkapitalistiskt bolag skall leverera varor till självkostnadspris. Men staten skulle, om staten uppträdde som företagare, på helt annat sätt ha möjligheter att utan någon vinst framställa de produkter som vi anser nödvändiga för försvaret. Om man ser på krigsmaterielindustriens lönsamhet, finner man att den är mycket betydande både om man räknar med ökningen av aktiekapitalet och med aktieutdelningen hos krigsmaterielproducerande företag. Låt mig ge några siffror. Den balanserade vinsten för Boforskoncernen var 1960 20 miljoner, 1961 23 miljoner, 1962 25 miljoner, 1963 28 miljoner och 1964 30 miljoner kronor. Årsvinsten var år 1960 13 miljoner, 1961 12 miljoner, 1962 12 miljoner, 1963 12 miljoner och 1964 12 miljoner kronor. Moderbolaget hade i genomsnitt under de år jag nämnde en årsvinst på mellan 11 och 12 miljoner kronor. Om jag tar SAAB som exempel, finner jag att årsvinsten 1960 var 8 miljoner och att den sedan stigit successivt fram till 1964 då den utgjorde 19 miljoner. Jag skall inte trötta med flera siffror; jag har bara velat antyda hur lönsam krigsmaterielproduktion är.

Både utskottet och försvarets fabriksverk uttalar att det bästa på detta område är effektiv fri konkurrens på marknaden; det ger de bästa produkterna till förmånligaste pris. Ja, det låter sig sägas. Saken är bara den, att på detta område finns det inte någon sådan konkurrens. Jag vill ta försvarsministern som vittne till att det förhåller sig så.

Riksdagen har heller inte tagit ställning till det förslag om nya bestämmelser för upphandling som framlagts genom herr Olhedes utredning. Statssekreterare Olhedes förslag är i princip ett betydelsefullt steg framåt, eftersom det genomfört ändå innebär ökad samhällelig insyn. Men ingen har ju kunnat undgå att uppmärksamma att det i vissa kretsar — som även är representerade bland remissinstanserna här — rests invändningar mot statssekreterare Olhedes utredning. Jag kommer när utredningens förslag föreläggs riksdagen att ansluta mig till förslaget om ökad kontroll och samhällelig insyn inom krigsmaterielindustrien. Men jag är övertygad om att det inte kommer att råda enighet i kammaren i den frågan. Vi har i vår motion pekat på att ett statligt övertagande av krigsmaterielindustrien skulle ge helt andra möjligheter till ekonomisk och teknisk samordning, samproduktion och rationalisering. Det skulle vara mycket lättare för staten att få olika önskemål att harmoniera än det är när privata intressen och bolagsintressen står mot det allmännas intressen, som de nu måste göra.

Statligt ägande av krigsmaterielindustrien skulle åtminstone leda till att vi slapp det orimliga förhållandet att sysselsättningsfrågan för de inom krigsindustrien anställda skulle utgöra argument för en fortsatt upprustning av vårt dyrbara försvar. Det är ju faktiskt detta vi gång på gång får uppleva.

LO:s uttalande är intetsägande men lämnar dock plats för LO att i framtiden inta en positiv hållning till förstatligandet av krigsmaterielindustrien. Till komplettering av LO:s yttrande vill jag här bara erinra om att det bland fackföreningsfolket inom krigsmaterielindustrien här i landet finns en ganska stark opinion för förstatligande av denna industri. Bl.a. har boforsarbetarna genom sin fackförening uttalat, att det torde stå utanför all diskussion att krigsmaterielindustrien skall vara samhällsägd. Det är enligt min uppfattning ganska betydelsefullt, att just de grupper som är sysselsatta inom denna industri är positivt inställda till ett förstatligande. LO anför, enligt bankoutskottets referat, i sitt uttalande att statlig kontroll av nuvarande typ bör vara till fyllest.

I bankoutskottets utlåtande saknar jag den uppfriskande och förnyade ton, som präglat bl.a. herr Hagnells uttalanden i fråga om expansiv utveckling av det statliga ägandet. Jag ser emellertid att herr Hagnell inte varit närvarande vid slutjusteringen av bankoutskottets utlåtande. Med dessa ord har jag i korthet velat ge ytterligare motiv för vår motion, till vilken jag ber att få yrka bifall.
Herr talman! Motionärerna önskar få den privatägda krigsmaterielproduktionen överförd i statlig ägo av två skäl. Dels menar de att detta skulle, som det heter i motionen, ytterligare befästa det svenska folkets fredssträvanden, dels menar de att landets skattebetalare skulle göra en vinst på att staten ensam stod som tillverkare av krigsmateriel. Om motionärerna kunnat framlägga några fakta som givit stöd för deras uppfattning, skulle riksdagen säkert inte ha varit sen att villfara deras önskemål. Men nu är det inte så; det finns inga som helst skäl att tro vare sig att det skulle vara till fördel för fredssträvandena eller att kostnaderna för det svenska försvaret skulle bli lägre om krigsmaterielproduktionen helt överfördes i statlig ägo. Jag skall be att få börja med den ideella synpunkten, som utan tvivel är den viktigaste. Om det hade kunnat gagna fredssträvandena i aldrig så liten mån att vi här i landet helt nationaliserade vår krigsmaterielindustri, så skulle detta ha varit ett utomordentligt starkt argument för att vidta en sådan åtgärd. Man skulle möjligen ha kunnat tänka sig att motionärerna eftersträvat en sådan nationalisering för att, när den väl genomförts, krympa eller rent av lägga ned tillverkningen av krigsmateriel. Det hade varit en åtgärd som skulle kunnat sägas ha samma effekt som vägran att utföra krigstjänst. Det finns de som menar att själva existensen av krigsmateriel och soldater utgör ett hot mot freden och att man därför genom att avstå från att tillverka vapen och genom att vägra att bära vapen gör fredens sak en tjänst. Men det är ju inte alls dithän motionärerna vill komma. Därför behöver jag inte argumentera mot den tankegången, som i och för sig är högst aktningsvärd men som tyvärr inte går att realisera i praktisk politik. Nej, motionärerna tänker sig att man skall fortsätta med krigsmaterieltillverkningen här i landet. De är förmodligen medvetna om att Sverige måste ha tillgång till en krigsmaterielindustri för att det över huvud taget skall vara någon mening med talet om att vi vill upprätthålla vår neutralitet. Att det på något sätt skulle gagna fredssträvandena om den fortsatta produktionen av krigsmateriel till hundra procent skedde i statlig regi i stället för som nu till en del i statlig regi och till en del i enskild regi, förefaller vara ett helt ogrundat påstående. Det är nämligen så — och det har motionärerna säkert varit fullt medvetna om, och i den mån så inte varit fallet har de kunnat läsa sig till det i utskottsutlåtandet, där saken klart redovisas — att krigsmaterieltillverkningen är föremål för statlig insyn. Statligt tillstånd krävs för att få etablera sig som tillverkare av krigsmateriel. Den enda köpare som förekommer här i landet är staten, och om man vill sälja utanför landets gränser krävs det också tillstånd av det allmänna för att sådan export skall komma till stånd. För den privata företagsamheten återstår alltså ingenting annat än det rena handhavandet av tillverkningen. Att man genom att åstadkomma en ändring därvidlag skulle kunna gagna freden är svårt att inse. Det är för resten tacknämligt att motionärerna tar avstånd från den gamla grova propagandan som man ännu möter i vissa sam manhang att den svenska krigsmaterielindustrien i och för sig skulle vara en krigsframkallande faktor. Jag har varit angelägen om att grundligt gå igenom de argument som möjligen skulle kunna anföras till förmån för tanken — eller skall jag säga tron? — att det skulle gagna fredssträvandena om svensk krigsmaterielindustri var helt statsägd. Jag kan inte se att något av de argument som framförts skulle vara bärkraftigt. Då återstår frågan huruvida landets skattebetalare skulle ha något att tjäna på att krigsmaterielindustrien förstatligades. Den frågan skulle kunna delas upp i två delfrågor. Den ena skulle vara huruvida produktionen nu inte sker så rationellt som önskvärt vore, och den andra huruvida företagen gör oskäliga vinster.

Detta sade herr Jansson i samma andetag som han påpekade att det är fråga om ett fåtal krigsmaterielindustrier med närmast monopolistisk ställning på marknaden, och hans argumentering går alltså tvärtemot de påpekanden han själv gjort. Det är inte så att vi här i landet har krigsmaterielproduktionen utplottrad på en massa småföretag — det skulle vara en teknisk omöjlighet helt enkelt därför att forskningsoch utvecklingskostnaderna är så stora att de kan bäras bara av de verkligt stora företagen. Herr Jansson tänker sig emellertid att man från de existerande producenterna skulle ta bort den del av produktionen som avser krigsmateriel och föra samman allt i ett enda krigsmaterielproducerande företag. Det skulle innebära att våra nuvarande stora producenter — här har tidigare som exempel nämnts SAAB och Bofors, och det är naturligtvis de företag som i första hand kommer i åtanke — skulle stå kvar med endast en civil sektor. De har nämligen båda vid sidan av sin krigsmaterielproduktion en betydande civil sektor och från remissinstansernas sida har påpekats, att detta i och för sig innebär en betydande fördel, eftersom forskningen inom företagen kan bedrivas med sikte på såväl deras civila som deras militära produktion. Jag föreställer mig att det är mycket som är gemensamt vid exempelvis framställningen av en traktor för civila ändamål och en bandtraktor eller snövessla som skall säljas till vårt försvar. Det är mycket som är gemensamt för de skjutvapen, vilka användes i militära sammanhang, och de skjutvapen som användes i andra sammanhang. En annan fördel med sammankopplingen mellan en civil och en militär sektor är att när man i ett nödläge snabbt behöver forcera en militär produktion har man möjlighet att krympa den civila sektorn inom det företag som är uppbyggt med dels en militär och dels en civil sektor. Beredskapen är alltså större än den skulle kunna vara i ett företag, som enbart sysslar med framställning av militär materiel. När det gäller att kommentera effektiviteten av den nuvarande krigsmaterielindustrien här i landet, är det naturligtvis svårt att få fram någon märtare. Men en viss mätare finns dock i den omständigheten att när det gäller inköp för det svenska försvaret har i flertalet fall de svenska anbuden kunnat antagas även då det förelegat alternativa anbud från utlandet. Det har också visat sig att den svenska industrien har varit kapabel att på den mycket hårda internationella marknaden ta hem beställningar i konkurrens med där etablerade företag. Detta utgör ett besked om att kvaliteten och det pris till vilket denna erbjudes är konkurrenskraftiga internationellt sett. Så återstår delfrågan om huruvida de svenska producenterna gjort några oskäliga vinster på sin tillverkning. Detta uttryck användes inte i motionen, och jag tror knappast heller att herr Jansson gjorde deti sitt anförande nyss.

Visst är det sant att aktieägarna i SAAB haft anledning att vara belåtna under de gångna åren. Kursvärdet har stigit och utdelningarna har ökat.

Ställer man frågan så, finner man nog att de miljoner som herr Jansson nämner inte emanerar från vinster på krigsmateriel. Besked av samma slag kan vi få av kalkylerna, eftersom det allmänna kontinuerligt haft god insyn i dessa. Denna insyn kommer ytterligare att öka. Herr Jansson slutade sitt anförande med att tala om att staten skulle kunna driva denna produktion på ett för skattebetalarna mera tillfredsställande sätt senom att se bort från de privata vinstintressena. Han menar tydligen att staten skall ställa till förfogande kapital utan att detta kapital förräntas. Det är ju en orealistisk synpunkt. Staten lånar inte sitt kapital utan att betala ränta på det, och i den mån staten själv tjänar in kapital i annan affärsdrift bör naturligtvis också det kapitalet ränteberäknas när det sättes i arbete. För närvarande får staten låna upp sina pengar till omkring 7 procents ränta. Bofors har år efter år lämnat sina aktieägare 8 procents utdelning på det nominella värdet av aktierna. Med de priser på aktierna som gällt under de senaste åren har den som köpt Boforsaktier fått en avkastning på sitt insatta kapital med omkring 5 procent. Det sparande inom företaget, som herr Janssons siffror lämnade besked om, har förvisso inte varit onormalt utan endast haft den omfattning som bör krävas inom ett företag, antingen det är privatägt eller statsägt.

Då återstår faktiskt ingenting av den argumentering som har förts i motionen. Att Sveriges vilja till fred och nedrustning ytterligare skulle understrykas genom ingrepp av det slag som i motionen rekommenderas har man inte kunnat göra troligt. Att skattebetalarna skulle ha något att hämta genom sådana ingrepp har man heller inte kunnat göra troligt. Därför är, såsom jag ser det, den slutsats som utskottet kommit fram till den riktiga. Och denna slutsats är att utskottet rekommenderar riksdagen att avslå motionen.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till herr Regnélls mycket klara och intressanta argumentering. Om jag icke desto mindre är oenig med honom, beror det på att vi utgår från olika principiella värderingar i denna fråga. Herr Regnéll sade att om motionärerna hade kunnat framlägga några fakta för sitt förslag, hade vi här i riks dagen kanske kunnat bli eniga därom. Det föreligger tydligen en stor divergens mellan exempelvis min och herr Regnélls uppfattning om vilka fakta som talar för ett förstatligande i denna fråga. Jag erinrade här om att boksluten för Bofors och SAAB visar ganska imponerande siffror, och jag har även pekat på ökningen av aktiekapitalet under dessa år; SAAB:s aktiekapital har i det närmaste fördubblats. Jag skall inte närmare gå in på dessa förhållanden, men jag kan eventuellt återkomma till dem. Herr Regnéll anför själv att aktieägarna i de nämnda bolagen har anledning att vara belåtna. Jag instämmer i detta konstaterande; utdelningen till dem har inte varit dålig. Men hur belåtna de är kan jag inte yttra mig om. Det är möjligt att vi i morgon återkommer till denna fråga i samband med debatten om gåvomedel till ÖB. Det väsentliga i detta sammanhang är emellertid den principiella bedömningen. Skall enskilda människor göra vinster på att vi anser det för dagen nödvändigt att ha en krigsindustri, som levererar visst materiel framför allt till vårt eget försvar? Min mening är att detta inte är godtagbart. Ingen enskild person skulle få göra sig förmögenheter på denna verksamhet, utan det enda rimliga är att den skulle ligga i statens händer. Därför skall jag inte heller gå in på ett resonemang om skäliga eller oskäliga vinster. Därvidlag har aktieägaren en helt annan syn än vad många andra människor har. När det gäller den rent principiella synen på detta spörsmål skulle jag, eftersom ämnet inte behandlas så ofta här i riksdagen, vilja erinra om två yttranden av Per Albin Hansson, som under sin tid mer än en gång aktualiserade dessa frågor.

Låt mig sedan i fråga om exporten framhålla, att jag för min del inte kan komma ifrån att det så länge vi har en vapenexport kan föreligga ett spänningsförhållande mellan ett krigsmaterielproducerande bolags intresse och landets eget intresse. Beträffande det faktum att en statlig produktion på ett helt annnat sätt skulle kunna samordna krigsmateriel produktionen skulle jag vilja framhålla, att det förhållandet att vi redan har, vilket herr Regnéll medger, en monopolistisk utveckling på detta område inte tillgodoser vad jag söker. Varför? Jo, därför att det inte är fråga om någon monopolistisk utveckling som omfattar all produktion utan därför att det gäller flera olika monopol. Jag kan medge att det finns en viss konkurrens mellan dem. Men det är klart att det vore av intresse för staten, om den kunde driva denna tillverkning lika rationellt och om de överskott jag här talat om kom staten till godo. Enligt min mening skulle detta vara en klar fördel. Vi har emellertid ännu inte någon riktig kontroll på detta område. För några år sedan ägde en stor skandal rum i England, den bekanta Ferrantiskandalen, varvid det visade sig att en firma hade tagt nästan 90 procent i vinst på leverans av bloodhound-roboten. Den oerhörda vinsten på dessa leveranser upptäcktes långt senare, Jag kan inte låta bli att erinra om den saken när herr Regnéll talar om att svenska produkter har stått sig bra i den internationella konkurrensen. Ja, i det fallet borde vi absolut ha kunnat stå oss bra i konkurrensen När det gäller »bloodhound-roboten» låt mig erinra om att vi visst också köpte något av den varan. Jag tror att ett statligt ägande av krigsmaterielproduktionen skulle göra det lättare att övergå till civilproduktion när detta anses möjligt. Det är nu en blandning av krigsmaterieloch civilproduktion i de bolag som har sådan produktion, men samma möjligheter har ju staten om den vore ägare till sådan produktion.

Jag tror alltså att staten kunde handla med klarare perspektiv och i bättre tid i fråga om nödvändig omställning till civilproduktion än de bolag som nu har denna produktion. Det jag här framhållit utgör ändå, herr Regnéll, några fakta som talar för den motion som vi lämnat. I den mån vi inte erkänner varandras fakta beror det på att vi har olika principiell inställning i frågan.
Herr talman! Fakta har dock den fördelen att de kan uttryckas i ord och siffror. Det är därför jag återkommer för att understryka att de fakta jag presterade i mitt tidigare anförande torde vara av en helt annan kvalitet än de som herr Jansson ansett sig kunna lägga fram. Jag är desto angelägnare att återkomma än en gång med mina synpunkter som herr Jansson nu förde in i diskussionen vad han kallade den skandal man hade avslöjat i England i samband med tillverkning av viss krigsmateriel. Herr Jansson sade det inte, men när man lyssnade på honom fick man lätt intrycket att han menade att liknande skandaler skulle kunna förekomma här hemma. Det är inte bra att på det sättet misstänkliggöra vår svenska försvarsindustri. Jag använder med avsikt uttrycket försvarsindustri, liksom vi väl numera är angelägna om att använda uttrycket försvarsmakten, inte krigsmakten. Försvarsindustrien är helt enkelt en del av det totala försvaret av vårt land. Och lika litet som det kan vara ett svenskt intresse att misskreditera andra delar av vårt totala försvar kan det vara ett intresse att misskreditera den del av totalförsvaret som försvarsindustrien utgör.

Det finns anledning att på nytt bemöta de synpunkterna. Herr Jansson talade om det utökade aktiekapitalet i SAAB. Som bankman har jag anledning följa med de svenska börsnoterade företagen och vet därför mycket väl att fondemissioner har förekommit. Dessa s.k. gratisaktier sticker i ögonen på den som inte är medveten om vad begreppet innebär. Om aktiekapitalet i ett företag ökas genom utgivande av s.k. gratisaktier, sker det genom uppskrivning av tidigare nedskrivna tillgångar, eller genom ianspråktagande av redovisade fonderade medel. Det innebär att man till aktier förvandlar sådana medel som annars fritt hade kunnat delas ut till aktieägarna, alltså en bindning av vinstmedel inom företaget. Det är inte alla aktieägare som anser detta vara en fördel. Det finns de som skulle föredra att få pengarna i handen. Företagets ledning satsar i stället på framtiden, konsoliderar företaget och skapar möjligheter för fortsatt utveckling. Och det är ingenting som ger anledning att kritisera företaget eller att betrakta med avundsjuka, om man inte är aktieägare. I mitt tidigare anförande sade jag att SAAB:s aktier har stigit, men enligt vad jag nu i all hast kan se har de inte stigit mer än t.ex. Volvos aktier, och det företagets krigsmaterieltillverkning är högst obetydlig. Och även om SAAB:s aktier har stigit under ett antal år, skall vi inte glömma att i företagandets villkor ligger också risktagning. Att de riskerna kan aktualiseras visar också kursnedgången på börsen under det gångna året. Om jag minns rätt, har en aktie i SAAB från det värde den hade vid denna tidpunkt i fjol sjunkit med drygt 100 kronor till i dag, d. v. s. med bortåt en tredjedel av kurs värdet. Det säger något om den risktagning som ligger i all företagsamhet. Siffrorna för Bofors skall jag kanske upprepa, eftersom herr Jansson fortsatte att tala om den goda lönsamheten där. De som köpt den aktien under de gångna åren har fått en avkastning på ungefär 5 procent. Den relativt låga avkastningen är icke en följd av några onormala nedplöjningar av vinstmedel inom företaget. Fakta tror jag nog talar till förmån för det ställningstagande som utskottet har gjort till sitt. När herr Jansson nu inför nya moment i debatten genom att tala om att dessa i statlig ägo överförda försvarsindustrier så småningom skulle kunna breddas och ta upp även civil produktion, t.ex. en svensk folkbil, är väl herr Jansson ganska långt borta från fakta. För närvarande torde det världen över finnas icke för få bilindustrier utan för många. Den hårda ekonomiska nödvändigheten kommer snarare att medföra att tidigare etablerade tillverkare får lämna marknaden än att nya tillverkare med framgång skulle kunna etablera sig. Jag tror alltså inte att herr Jansson kan vederlägga de fakta som remissinstanserna har anfört, som utskottet har refererat och som jag har sökt att ytterligare kommentera. Kvar står principerna, och därvidlag skall jag genast erkänna att herr Jansson och jag icke kan mötas i fråga om vår principiella inställning till statsdrift. Herr Jansson tillhör en meningsriktning som önskar statsdriften utsträckt över så gott som hela fältet, medan jag tillhör en meningsriktning som anser att den statliga driften bör inskränkas till de fall när det är klart ådagalagt att den är till fördel för samhället som helhet. Däremot möts vi säkerligen i principen, att man skall göra allt för att minska spänningarna i världen och att inte minst de små nationerna har ett stort ansvar på den punkten. Herr Jans son återvände till den principen med ett par formuleringar som efter mitt bedömande inte har relevans i sammanhanget. Han säger att det för honom är oacceptabelt att den enskilde skall göra vinster på att krigsmateriel levereras till vårt försvar.

De får inte sälja annat än om så befinns acceptabelt av den granskande myndigheten, av vederbörande departement, handelsdepartement, och i stora och besvärliga frågor av regeringen som sådan. Att vinstintressen föreligger genom att enskilt kapital arbetar i SAAB, Bofors 0. s. v. är väl principiellt inte märkvärdigare än att försvaret i vissa sammanhang kan hyra in sig hos en enskild fastighetsägare. Han gör affär med staten, och staten överväger huruvida det är den bästa affären att hyra hos denne enskilde hyresvärd eller att bygga en egen fastighet. På samma sätt har staten att överväga, huruvida det är den bästa affären att driva krigsmaterielproduktion i egen regi med egen insats av kapital eller att låta andra satsa kapitalet och stå för tillverkningen. Då är vi på nytt tillbaka vid det jag kallar fakta. Utöver de ekonomiska fakta som redovisats i dag skulle ytterligare många kunna anföras. Dessa fakta ger besked om att det för oss som skattebetalare, för den svenska statskassan, är förmånligare att låta privatkapital arbeta i ifrågavarande företag och att alltså låta produktionen ske i privat regi. Och vad principerna beträffar har ingenting kunnat andragas som ger vid handen att man för principens skull borde gå emot de ekonomiska realiteterna.

Herr talman! Den eloge jag gav herr Regnéll för klarhet när han diskuterar gäller inte saklighet. Det är oriktigt då herr Regnéll säger att jag har misskrediterat dem som sysslar med krigsindustrien. Jag sade redan inledningsvis att jag inte gör detta till en moralisk fråga.

Herr Regnéll säger att i företagandets villkor ligger risktagning. Ja, om man vill ta upp frågan om industriens risktagning, så kan man verkligen inte säga att krigsindustrien i detta land behövt ge sig in på någon större risktagning under de senaste årtiondena. Och det menar väl inte herr Regnéll heller. Krigsindustrien har haft ganska god sysselsättning och har det alltjämt. Men vad gäller risktagandet brukar herr Regnéll, när den privata industrien inte klarar sig, inte vara sen att yrka på att statsmakterna skall träda in och se till att sysselsättning tryggas för de anställda. Men det är ju så typiskt — och nu argumenterar jag mot herr Regnéll inte i hans egenskap av bankoutskottets talesman, utan i hans egenskap av högerman — för högerns ståndpunkter att man anser att samhällsägande av industrien aldrig är av något särskilt intresse, när det gäller industrier som i regel har full sysselsättning. Nej, frågan om samhällsägande förs in i bilden endast när det handlar om industrier som mer eller mindre »går i drickat». Jag skall inte upprepa vad jag tidigare anfört, ty vi har så skilda synsätt. Efter herr Regnélls senaste inlägg uppfattar jag saken så, att han i princip är motståndare till samhällsägande och det är inte jag — på den punkten gjorde herr Regnéll ett helt riktigt påpekande. Utöver de fakta som legat till grund för motionen vill jag anföra att det finns en opinion även bland de i industrien sysselsatta arbetarna att få till stånd ett förstatligande. Jag beklagar, herr talman, att denna diskussion har dragit ut på tiden. Jag beklagar också att debatten enbart förts mellan en högerman och en kommunist. Det hade varit intressant att få taga del av flera partiers ståndpunkter i denna fråga, och jag hade inte varit ointresserad av att en av medlemmarna i bankoutskottet, som tyvärr inte var med på det senaste sammanträdet, nämligen herr Hagnell, hade framfört sin synpunkt i den här debatten.

Herr talman! Friheten att tillhöra föreningar, ideella, politiska eller religiösa, anses vara en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. I vårt land är också den rätten till fullo erkänd och tillämpad sedan mycket länge. När det gäller förhållandena på arbetsmarknaden, rätten för anställda och arbetsgivare att sammansluta sig i organisationer, har vi en särskild lag, 1936 års lag om föreningsoch förhandlingsrätt, och lagen om arbetsdomstol från 1928. I stort sett har föreningsrättslagen fungerat bra. Och arbetsdomstolen har — trots alla ödesmättade profetior från socialdemokratiskt håll när den infördes — visat sig på ett mycket värdefullt sätt kunna bidra till de stabila förhållanden som vi i dag har på vår arbetsmarknad. Det finns emellertid brister i båda dessa lagar. På löntagarsidan ger lagarna ett gott stöd åt dem som är anslutna till de stora organisationerna, LO, TCO, SACO — och det rör sig självklart om den stora majoriteten av svenska löntagare. När det gäller en organisation på arbetsmarknaden, den syndikalistiska organisationen Sveriges arbetares centralorganisation, SAC, har erfarenheten emellertid visat att lagstiftningen innebär ett systematiskt missgynnande. Jag skall anföra några exempel som belyser detta. Det är samma exempel som jag har berört i min motion. SAC är på arbetarsidan det enda alternativet till Landsorganisationen, men i arbetsdomstolen, där Landsorganisationen har två representanter i mål som gäller dess medlemmar, har SAC ingen representation alls. En annan brist i föreningsrättslagen är att den skyddar dem som är anställda men icke dem som söker anställning. Detta har bl.a. lett till att kollektivavtal får innehålla s.k. föreningsklausuler — eller monopolklausuler som de också kallas. De innebär att arbetsgivare förbinder sig att inte anställa andra än sådana som tillhör den avtalsslutande organisationen, d.v.s. i alla kända fall Landsorganisationen. En person kan inte, utan att föreningsrätten anses kränkt, avskedas därför att han tillhör någon annan än den företrädesberättigade organisationen, men ingenting hindrar en arbetsgivare från att neka att anställa en person med hänvisning till att denne t.ex. tillhör en SAC-organisation och inte en LO-fackförening. En tredje brist, som jag pekat på i min motion, är att lagstiftningen tillåter s.k. mätningsmonopol. Ett kollektivavtal kan, utan att det anses utgöra något intrång i föreningsrätten, innehålla bestämmelser om att arbetsgivare är skyldig att inbetala avgift till den avtalsslutande arbetarpartens mätningsorganisation. Avgiften erläggs genom avdrag på ackordsöverskott eller lön, och det är i och för sig i de flesta fall en rationell och riktig åtgärd. Det kommer emellertid enligt min mening i klar strid med andan i föreningsrättslagen, när det resulterar i att en arbetsgivare kan vägra att utföra mätning eller granskning tillsammans med mätningsman från en SAC-organisation men ändå göra avdrag på SAC-medlemmarnas löner för utbetalning till LO-fackföreningens mätningskontor. Jag har tagit upp dessa punkter i min motion och begärt förslag till sådana ändringar i lagstiftningen som skulle innebära att ifrågavarande brister så som jag karakteriserar det — i föreningsrättslagstiftningen skulle avhjälpas. Motionens krav på ändringar blir självklart en spegelbild av svagheterna i den nuvarande lagstiftningen och innebär som sådan ett stöd åt den syndikalistiska rörelsen, men inte för dess politiska eller fackliga ideologi — jag har inte ansett mig ha någon anledning att gå in på den — utan enbart för dess rätt att existera. Jag anser att SAC bör ges rättvisa möjligheter att hävda sig gentemot LO, som i sin tur — det är jag övertygad om — skulle förbli den helt dominerande arbetarorganisationen, även om möjligheterna att specialgynna LO genom de monopolbestämmelser som i dag finns försvunne. Jag är förvissad om att LO:s styrka i dag inte alls ligger i att organisationen gynnas av lagstiftningen på dessa områden utan dess egen kraft, och jag tror att den är tillräckligt stor för att tåla en konkurrens på lika villkor med SAC. I varje fall kan det inte vara samhällets uppgift att i sin lagstiftning ensidigt gynna en stark organisation. Vår lagstiftning bör på detta liksom på alla andra områden inte vara så utformad, att den ensidigt gynnar den ena eller den andra organisationen. Den bör eftersträva att skapa rimlig grad av rättvisa. De exempel som jag anfört visar att föreningsrättslagstiftningen inte i full utsträckning garanterar sådan rättvisa. Därför har jag ansett det vara rimligt att göra en översyn av bestämmelserna. Men utskottet har ställt sig helt kallsinnigt till förslagen. När det gäller arbetsdomstolens sammansättning hänvisar utskottet utan egen argumentation till vad domstolens ordförande sade i sitt remissvar förra året till sammansatta andra lagoch konstitutionsutskottet, som då behandlade denna fråga.

Man skulle då också, menade domstolens ordförande, äventyra kontinuiteten i domstolens rättstillämpning. Jag kan inte dela den uppfattningen. Vad finns det för anledning att utgå från att en lekmannarepresentant som tillsatts på förslag av SAC skulle vara mindre kunnig i dessa frågor än den som tillsätts på förslag av LO? Det är ett helt obestyrkt och sannolikt även helt felaktigt antagande.

Så till vida kan man väl säga att domstolen inte har någon intresserepresentation som ledamöterna kanske inte känner sig som eller uppträder som representanter för sina organisationer och tar order från dem vid sitt ställningstagande. Att så inte är fallet visar erfarenheterna från arbetet. Men ledamöterna är knutna till de organisationer som föreslagit dem och har tidigare varit och är kanske fortfarande verksamma i organisationerna. Det är väl då också rimligt att anta, att de i sina allmänna värderingar står dessa organisationer mycket nära, Inte så få mål som arbetsdomstolen har att ta ställning till gäller konflikter, där å ena sidan SAC:s uppfattning bryts mot å andra sidan LO:s och arbetsgivareföreningens eller bara LO:s uppfattning. I arbetsdomstolen sitter då, om det inte rör sig om tjänstemannaärenden, två LO-representanter och två representanter för arbetsgivareföreningen. Jag tycker inte att det är så egendomligt, om SAC i den situationen — med rätt eller orätt — sätter domstolens objektivitet i fråga. Om i dessa mål en representant för SAC finge ingå i domstolen, skulle det väl snarare innebära att man stärkte domstolens anseende för objektivitet än att man, som domstolens ordförande förmodar, skulle försvaga det. Jag skulle också kunna tänka mig en lösning — jag har varit inne på det i min reservation — som innebär att man helt överger det nuvarande systemet med lekmannaledamöter, som tillsätts på förslag av intresseorganisationerna, och i stället tillsätter alla ledamöter på samma sätt som man nu tillsätter ämbetsmannaledamöterna. I sak är detta kanske inte någon stor fråga — det är möjligt att skillnaden inte bleve så stor utan att man skulle komma att tillsätta personer från i stort sett samma erfarenhetsområden som nu. Men man skulle med detta system rätta till en principiell klumpighet, och jag anser att man måste tillmäta de principiella frågorna stor betydelse när det gäller vår lagstiftnings utformning. När det gäller föreningsklausulen har utskottet försiktigtvis avstått från att motivera sitt avstyrkande av mitt förslag att göra en översyn av frågan om en utvidgning av föreningsrättsskyddet till att omfatta även dem som söker arbete. Det förekommer visserligen att arbetsgivare med hänvisning till bestämmelserna i kollektivavtalen avskedar arbetare som enligt deras mening tillhör orätt facklig organisation. I de flesta fall gäller det då arbetare som tillhör den syndikalistiska organisationen. Men ett sådant beslut står sig inte i arbetsdomstolen. Trots detta förekommer det märkligt nog ganska ofta att man gör ett försök. Föreningsrättslagen tillåter nämligen inte att man avskedar en person på grund av hans fackliga verksamhet. Men varför skall det då vara möjligt att vägra anställa en person med hänvisning till att han tillhör den ena eller andra organisationen eller att han inte tillhör den organisation man har slutit kollektivavtal med? Skillnaden blir för den enskilde ganska hårfin — likheten blir desto mer slående. I båda fallen använder man hot om arbetslöshet för att förmå någon att ansluta sig till viss fackförening och avstå från sitt engagemang i en annan. Att denna företeelse i praktiken drabbar mycket få personer — SAC har bara 25000 medlemmar mot LO:s ungefär 200 000 — gör inte principen mindre stötande. Jag är inte ensam om att tycka att en ändring av föreningsrättslagen på denna punkt vore motiverad, Professor Folke Schmidt, som är en av våra främsta tolkare av arbetsrätten, skriver i sitt standardverk Kollektiv arbetsrätt: »Till slut skall konstateras att det skydd lagstiftaren givit åt syndikalisterna är ganska bräckligt. Visserligen godtages icke som ursäkt, att arbetsgivaren varit utsatt för påtryckningar från den mäktigare gruppen och därför befunnit sig i ett ekonomiskt tvångsläge. Den allvarligaste luckan från den enskildes synpunkt är att skyddet för föreningsrätten endast avser den som är anställd. Inom byggnadsfacken, där den syndikalistiska rörelsen har ett fotfäste, anställes arbetare för varje bygge. När en arbetare blir utan arbete efter avslutad ackordsperiod, anses hans anställning ha upphört. Byggmästaren är -— i varje fall om det gäller ett nytt bygge — oförhindrad att gå förbi honom även om han efteråt skulle anställa nya arbetare.» När en revision av föreningsrättslagen var aktuell 1940 påpekade TCO, som då hette DACO, i ett remissvar att föreningsskyddet är otillräckligt så länge det endast gäller den som redan fått anställning men inte den som söker anställning. 1951 återkom den synpunkten i en motion från bl.a. Valter Åman, och i sitt remissvar på vår motion i år tar TCO på nytt upp saken och förordar en översyn av lagen. Andra lagutskottet anser sig inte heller helt kunna avvisa tanken på en översyn framför allt av föreningsklausulerna, men man har formutlerat den ståndpunkten mycket egendomligt. Man säger att om det i en framtid skall göras en översyn kan det vara motiverat att den av motionären prövade frågan tas upp. Det är inte någon särskilt kraftfull meningsyttring från utskottets sida. Om man anser att den nuvarande lagstiftningen är bra tycker jag att man borde försvara den. Om man, i likhet med mig och tydligen också TCO, anser att den har brister tycker jag att man utan att hänvisa till vad som kan komma att hända i framtiden själv borde ta ett initiativ och begära en översyn av lagen. Om mätningsmonopolet säger utskottet, att om man skulle inskrida med lagstiftning skulle det »innebära allvarliga konsekvenser för den fria ordning vi traditionellt har på kollektivavtalsområdet». Ja, att det skulle få konsekvenser är alldeles klart, men jag har svårt att inse att de skulle bli särskilt allvarliga.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

Herr talman! I utskottets utlåtande sägs att lagstiftningen om föreningsrätt i stort sett fungerat tillfredsställande. Beträffande detta uttalande råder väl inga delade meningar. Detsamma kan ju sägas om det mesta i samhället. Men det hindrar inte att det som i stort sett fungerar tillfredsställande ändå i vissa avsnitt eller för vissa grupper kan fungera mycket otillfredsställande. Det är några sådana avsnitt inom arbetsmarknaden som jag genom min reservation vill fästa uppmärksamheten på. Att en person som söker arbete skall kunna avvisas enbart på grund av medlemskap eller icke medlemskap i en viss förening måste anses klart otill fredsställande. Det borde ju vara andra kvalifikationer som är avgörande för om en anställning skall komma till stånd. Där s.k. organisationsklausuler förekommer ingriper de också i arbetsgivarens rätt att fritt få välja vid anställande av arbetskraft. TCO ställer sig i sitt remissyttrande positivt till en allmän översyn av föreningsrätten. SACO har i sitt remissyttrande påtalat att om den positiva föreningsrätten skall behandlas, bör även frågan om den negativa föreningsrätten samt frågan om arbetsgivares skyldighet att motivera uppsägningar tas upp till behandling. Jag vill för min del ansluta mig till denna uppfattning. Skall en översyn av bestämmelserna göras så bör denna översyn ej begränsas till ett visst avsnitt. I Förenta Nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna står att ingen må tvingas att tillhöra sammanslutning och att alla skall ha lika rätt till arbete. Det är enligt min mening tveksamt om dessa och andra artiklar i nämnda stadga står i full överensstämmelse med tillämpningen av föreningsrätten i vårt land. Därför anser jag det viktigt att en översyn angående överensstämmelsen med olika internationella överenskommelser kommer till stånd.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

Herr talman! Såsom framkommit av de tidigare anförandena behandlar föreliggande utskottsutlåtande tre olika motionsyrkanden.

Särskilt tycks man vilja misstänkliggöra de av LO utsedda ledamöterna. För min del tycker jag att detta är ett ganska djärvt påstående, som inte bör få stå oemotsagt. Det är säkerligen en betydande överdrift att ifrågasätta att just dessa ledamöter skulle sakna förmåga eller vilja till opartiskhet. Även lekmannaledamöterna måste avlägga domareden, vilken i och för sig innebär en försäkran om att de skall uppträda med oväld. Jag tror också att man kan konstatera att arbetsdomstolen i sina domar uppträder med den opartiskhet och den oväld som man har rätt att fordra. Andra dömande myndigheter i detta land gör det, och jag tror att arbetsdomstolen kan bedömas på samma sätt. Utskottet anser att det yttrande som arbetsdomstolens ordförande har avgivit om motionerna är riktigt. Det torde inte heller kunna ifrågasättas annat än att arbetsdomstolens ordförande i detta fall är omdömesgill. Han menar att lekmannaledamöterna inte är att betrakta som intresserepresentanter, utan de har till uppgift att tillföra domstolen allmän kunskap om förhållandena på arbetsmarknaden och om där gällande rättsuppfattning. Herr Ullsten vitsordade detta förhållande men framhöll att han ändå inte kunde dela dessa synpunkter. Herr Ullsten anser att de oavsett detta är partsrepresentanter. Majoriteten i utskottet delar dock helt arbetsdomstolens ordförandes synpunkter i denna del. Arbetsdomstolens ordförande anser också att det skulle vara mycket olyckligt om domstolen, som motionärerna föreslår, får en mer inriktad intresserepresentation. Vi hade att ta ställning till liknande motioner förra året, när vi behandlade förslaget om de offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt. Reglementsenligt begärdes då också yttrande från arbetsdomstolens ordförande. Jag tar mig friheten att till kammarens protokoll läsa in ett avsnitt ur utlåtandet från sammansatta konstitutionsoch andra lagutskottet, som då behandlade den frågan. Där säges: »Ett frångående av den sedan länge beprövade ordningen i riktning mot en mera uttalad intresserepresentation skulle, enligt vad arbetsdomstolens ordförande anser, vara förenad med allvarliga olägenheter och bl.a. sätta domstolens änseende för objektivitet i fara.» I yttrandet understrykes vikten av att erforderlig kontinuitet upprätthålles i arbetsdomstolens rättstillämpning. »En förutsättning för denna kontinuitet är emellertid», fortsätter arbetsdomstolens ordförande, »att domstolens sammansättning är i möjligaste mån konstant. Ytterligare splittring i domstolens sammansättning bör därför inte accepteras utan mycket starka skäl. Arbetsdomstolens ordförande finner inte att motionärerna framfört sådana skäl för sina yrkanden och avstyrker därför bifall till motionerna.» Jag har velat citera detta därför att där säges egentligen vad som behöver sägas i denna fråga. De skäl som arbetsdomstolens ordförande har framfört mot en ökad partsrepresentation fann utskottet övertygande förra året, och det finns ingen anledning för utskottet att ändra sig i år. Majoriteten -— herr Ullsten är för övrigt ensam om sin reservation — anser att i motionen inte har anförts några bärande skäl för ett ändrat ställningstagande. Utskottet avstyrker därför motionen. Beträffande föreningsrättsskydd för arbetssökande yrkas i motionen att riksdagen skall begära förslag till lagändring så att föreningsrättsskyddet kommer att gälla även för arbetssökande. I de båda reservationerna under B, som dock är ganska lika varandra, skriver man litet försiktigare. Man föreslår att riksdagen skall begära en allmän översyn av föreningsrätten. Majoriteten i utskottet har avvisat den ifrågasatta utredningen av den anledningen att man anser att den nuvarande lagstiftningen om förhandlingsrätt har fungerat tillfredsställande. Detta betygas också av de båda reservanterna. De börjar sina reservationer med att säga att lagstiftningen om föreningsrätt har fungerat i stort sett tillfredsställande. Även i detta fall har utskottet kunnat stödja sig på så gott som enhälliga remissinstanser. Svenska arbetsgivareföreningen, LO och SACO har avstyrkt bifall till motionen. TCO säger att det visserligen kan anföras skäl för en närmare undersökning av frågan, men även TCO finner det tveksamt om en sådan utredning bör komma till stånd. även denna fråga har tidigare behandlats i riksdagen. Den behandlades här första gången 1940, när lagen om föreningsoch förhandlingsrätt ändrades. Man stannade då för att föreningsrätten fortfarande skulle baseras på förutsättningen att det förelåg ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Frågan aktualiserades på nytt år 1951 i en motion av Valter Åman, till vilken herr Ullsten refererade. Även då avstyrktes motionsyrkandena av utskottet, och riksdagen fann tydligen utskottets argumentering vara så stark, att utlåtandet passerade båda kamrarna utan någon debatt. Det är såvitt jag känner till bara inom byggnadsfacken frågan är aktuell, och jag tror inte att man håller så särskilt hårt på bestämmelserna, där dessa nu tillämpas. Att byggnadsarbetare systematiskt skulle utestängas från arbetsplatserna därför att de tillhör den syndikalistiska organisationen är naturligtvis inte riktigt. Jag tror att något sådant inte förekommer, utan att det, såsom tidigare i debatten framhållits, går till så att byggherren eller företagaren i fråga anställer lagbasen, vilken i sin tur sammansätter laget. Det är troligen också så att lagbasen, om han är organiserad inom Byggnadsarbetareförbundet, i första hand tar in arbetare som tillhör detta förbund. är lagbasen däremot organiserad i SAC, tar han säkerligen också i första hand in arbetare som tillhör denna organisation. Men det gäller ju att fylla lagen, och basarna tar nog därefter in arbetare oavsett organisationstillhörighet tills de har ett fulltaligt arbetslag. Jag tror inte att en lagstiftning, som skulle förbjuda den aktuella organisationsklausuien, skulle ändra detta förhållande. Herr Ullsten menar att denna klausul i mycket hög grad missgynnar SAC anslutna medlemmar, eftersom dessa tillhör den mindre organisationen. Självfallet föreligger det ett konkurrensförhållande, varvid SAC inte i lika hög grad som LO kunnat göra sig gällande, men detta är ett förhållande som man får finna sig i. Jag tycker inte att vi skall ingripa med en onödig lagstiftning i denna punkt. Svenska arbetsgivareföreningen har i sitt mycket korta remissyttrande framhållit, att motionärerna inte har förebragt några bärande skäl för de begärda åtgärderna, och jag skulle helt kort kunna instämma i detta uttalande. Jag tycker inte heller att det i de anföranden, som hållits under denna debatt, har framförts några bärande skäl för att lagstiftningsvägen ändra den nuvarande ordningen. Det kan också anföras att dessa bestämmelser förlorar effektiviteten i detta avseende genom att åtgärderna inte får vara föreningsrättskränkande. Herr talman! Även beträffande bestämmelser i kollektivavtal om mätningsavgift tycker reservanten, herr Ullsten, att den nuvarande ordningen är otillfredsställande. Han anser att lagförslag bör framläggas i syfte att häva vad som i motionen betecknas såsom mätningsmonopolet. skottsmajoriteten. Vi har också i detta fall kunnat stödja oss på fullständigt eniga remissinstanser. Alla arbetsmarknadens parter har avstyrkt motionsyrkandet. Utöver vad utskottet har anfört, vilket jag hänvisar till, vill jag endast framhålla att det ändå är ganska naturligt att parterna inom byggnadsbranschen i sina förhandlingar önskar åstadkomma en bestämd ordning beträffande mätningsförfarandet och uttagandet av kostnaderna härför. Mätningarna har ju till uppgift att fastställa ackordslönens storlek, och det är klart att det måste vara grundläggande och klara regler om hur detta skall ske.

Jag tycker inte heller att herr Ullsten i sitt anförande presterat något särskilt starkt försvar för sin ståndpunkt. Det står för mig fullständigt klart att ett avtal som helhet måste gälla för alla som är underkastade avtalets bestämmelser och villkor. Att göra undantag för oorganiserade och medlemmar som inte tillhör den avtalsslutande parten, i detta fall syndikalistiskt organiserade, är fullständigt orimligt. Det måste ändå vara någon ordning på arbetsplatserna. Om det nu är så, att SAC även någon gång inom byggnadsbranschen uppträder som avtalsslutande part går det väl till precis som det brukar ske på andra områden där SAC figurerar, nämligen att de skriver under ett avtal som upprättats mellan Byggnadsindustriförbundet och Byggnadsarbetareförbundet. Sätter man sitt namn under ett sådant avtal godkänner man också de aktuella bestämmelserna om mätningsavgifter som finns i vad jag har kallat det stora avtalspaketet. Man förbinder sig helt enkelt att följa avtalets villkor både i det ena och det andra avseendet. Visst är det riktigt som herr Ullsten framhållit att det har förekommit vissa tvister på detta område, och arbetsdomstolen har i åtskilliga domar fastslagit att det förhållandet, att syndikalistiskt organiserade liksom även oorganiserade får finna sig i bestämmelserna i byggnadsavtalet om gemensam ackordmätning genom de avtalsslutande parternas mätningsmän, icke innebär föreningsrättskränkning. Detta förhållande vill nu reservanterna ändra på. Jag är inte säker på att man genom en sådan ändring av lagen skulle undvika alla tvister. Säkerligen skulle det uppstå många tvister om vilken organisations mätningsmän som skulle utföra uppmätningen på den ena eller den andra arbetsplatsen där båda organisationernas medlemmar arbetar. Utskottet har också framhållit att ett inskridande med lagstiftning skulle innebära mycket allvarliga konsekvenser för den fria ordning vi traditionellt har och som väl också de flesta vill ha på kollektivavtalsområdet. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan och vill endast tillägga, att vi skall stifta goda lagar i detta land och försöka undvika att stifta dåliga lagar. I varje fall skall vi inte stifta lagar i onödan. Jag tycker att det skulle vara ganska onödigt med den föreslagna lagstiftningen, och det finns inte heller någon som helst anledning att sätta i gång en omfattande utredning för att försöka åstadkomma en ändring på något som ju också reservanterna i sin reservation säger fungera ganska tillfredsställande.

Herr talman! Herr Fredriksson var ju mycket hovsam i sin plädering, i varje fall mycket hovsammare än vad man från socialdemokratiskt håll varit tidigare i den här debatten, och det uppskattar jag. Jag tyckte emellertid att snällheten fick breda ut sig på bekostnad av den argumentation som jag väntade att herr Fredriksson skulle komma med. I stort sett upprepade han vad vi redan känner till genom utskottsutlåtandet, nämligen att man tycker att lagstiftningen har fungerat, att man inte finner anledning till ändringar 0. s. v., 0. s.v. Det visste vi. Men sedan utskottet gjorde dessa påståenden har både jag och andra anfört argument mot påståendena, och det var de argumenten jag var intresserad av att få bemöta. Om jag uppfattade herr Fredriksson rätt, började han med att säga att det är fel att ifrågasätta lekmannarepresentanternas i arbetsdomstolen objektivitet -— men ingen har ifrågasatt deras objektivitet! Jag har bara sagt att det är naturligt, eftersom de har utsetts efter förslag av intresseorganisationerna, att de står dessa organisationers värderingar nära och att det självfallet måste påverka dem i deras ställningstaganden, utan att jag därför hävdar att de är partiska. Jag ber att åter få citera ett stycke ur Folke Schmidts bok Kollektiv arbetsrätt, där han tar upp denna sak och bl.a. skriver följande: »Till bilden hör även, att lekmännen, särskilt tidigare, ofta reserverat sig mot domsluten. Arbetsgivareledamöterna har röstat för en utgång som varit gynnsammare för arbetsgivaresidan och arbetstagareledamöterna för en utgång som varit gynnsammare för arbetstagaresidan. Ibland har lekmännen anknutit till reservation från någon av ämbetsmännen, men i de flesta fall har de varit ensamma reservanter. Under de tre första åren av AD:s verksamhet utgjorde mål med sådana reservationer omkring 40 I av alla mål, under senare år har de utgjort endast 10—17 0.» Till detta vill jag lägga att allteftersom domstolen har fungerat har rättspraxis blivit klarare, och det har därför funnits mindre utrymme för skiljaktiga meningar. Detta har varit anledningen till att domstolen så mycket oftare har blivit enig. Sedan vill jag också ta upp det som herr Fredriksson sade om föreningsklausulerna. Först påpekade han att vi i vår reservation är försiktigare i vår skrivning än vi var i motionen. Det är riktigt. Jag är emellertid för min del alltjämt övertygad om att föreningsrättsskyddet bör utvidgas att gälla även den som söker anställning. Men i förhoppning om att få utskottet med mig på det förslag om en allmän översyn som TCO lagt gjorde jag denna lite mjukare formulering. Det är inte så att TCO har varit tveksam om huruvida en utredning var nödvändig. Man var bara tveksam om huruvida en översyn, om den gjordes, skulle begränsas till att avse just föreningsklausulerna — och det är nu något helt annat! Vidare sade herr Fredriksson att det inte förekommer att man systematiskt med hjälp av föreningsklausulerna vägrar anställa SAC-medlemmar. Men om man nu inte anser sig ha något behov av att diskriminera SAC med hjälp av dessa klausuler, varför vill man då ha dem inskrivna i kollektivavtalen? Det har ju gått bra på SAF-området. SAF har i sina stadgar förbud mot föreningsklausuler, och såvitt jag förstår är de flesta LO-medlemmarna anslutna till kolektivavtal som LO-förbunden träffat med SAF. Dessa avtal har visat sig fungera mycket bra utan föreningsklausuler.
Herr talman! Herr Ullsten påstår att han inte i sin motion har ifrågasatt arbetsdomstolens objektivitet. Jag ber då herr Ullsten läsa igenom sin egen motion litet mera noggrant. Där står det nämligen: »Det kan inte anses säkert att de ge nom Landsorganisationen utsedda ledamöterna i arbetsdomstolen intar samma attityd till en syndikalistisk part som till andra löntagarparter. — Särskilt tveksam ter sig arbetsdomstolens opartiskhet i vissa mål, som rör föreningsrätten.» Man kan väl inte uttrycka sig mycket tydligare, och det är väl ändå helt klart vad man här menar. Sedan vill jag upprepa något av vad jag sade förut. Det finns tre skäl varför utskottet anser att man inte behöver göra någon ändring i arbetsdomstolens sätt att arbeta: det skall finnas sakkunskap i arbetsdomstolen, det skall vara kontinuitet i dess arbete, och domstolen skall vara objektiv. Utskottet anser att det finns sakkunskap garanterad genom den sammansättning domstolen nu har. Alla arbetsmarknadens parter, Landsorganisationen, tjänstemännen och kommunförbunden, är företrädda, och jag anser att de på LO sidan utsedda ledamöterna har erforderlig sakkunskap även på de områden där SAC är företrädd. I sitt första anförande sade herr Ullsten att det väl inte kunde bli någon sämre sakkunskap om även SAC fick en representant med i arbetsdomstolen. Nej, kanske det. Men jag vill påstå att det inte heller skulle bli någon bättre sakkunskap i arbetsdomstolen, och då finns det ju ingen anledning att ändra på domstolens sammansättning. Kontinuiteten i arbetet är naturligtvis också viktig i en domstol. Om SAC skulle få rätt att här tillsätta en medlem, måste väl andra små organisationer också få den rätten. Då skulle kanske en mängd ledamöter inträda i domstolen med mycket långa mellanrum, och jag tror att arbetsdomstolens arbete skulle bli lidande på detta. Herr talman! Jag skulle vilja rätta herr Ullsten på en punkt. Han är kanske inte så väl orienterad om Landsorganisationen. Han säger att LO har 900 000 medlemmar. Vi har ytterligare 600 000, och LO har alltså omkring 1,5 miljon medlemmar.